Herr talman! Ett viktigt, klarläggande besked har vi fått av statsministern. Han hävdar inte längre att vi har handlingsfrihet. Han säger öppet att han inte bedömer riskerna så stora så att han vill äventyra sysselsättningen. Mot bakgrund av det förslag regeringen lägger — det säger jag uppriktigt — är det uttalandet en korrektare beskrivning av verkligheten. Men vad menade då egentligen statsministern med sitt tal i Sundsvall? Där sade han bl.a. följande: ”Mycket grundliga undersökningar har gjorts, både utomlands och i Sverige, rörande kärnreaktorernas säkerhetsproblem. De synes peka på att riskerna för reaktorhaverier med farliga konsekvenser för omgivningen är små och att även om ett sådant haveri skulle inträffa, sannolikheten för större skador på människor och djur utanför reaktorn är utomordentligt små.” Det tror jag inte ens Norman Rasmussen hade vågat säga. Om ett reaktorhaveri skulle inträffa bestred han inte att det skulle bli mycket svåra konsekvenser, men han bedömde sannolikheten för ett haveri som liten. I sitt anförande i Sundsvall säger statsministern vidare: ”Även om detta är den förhärskande åsikten bland experter inom detta område, finns dock även sådana som ställer sig tveksamma till utredningsresultat av detta slag. Erfarenheterna från kärnkraftstationer i drift är också hittills relativt begränsade. De framlagda beräkningarna är trots allt teoretiska kalkyler, som kan behöva klarläggas genom erfarenheter av praktisk drift.” Skall jag dra den slutsatsen att vi skall fortsätta med den här försöksverksamheten till dess den praktiska driften har talat om för oss att det var fel? Jag skulle enligt statsministern ha läst på dåligt vad gäller besparingsåtgärderna. Låt mig fråga: Hur många olika tabeller skall regeringen arbeta med när den nu serverar sina besparingsförslag? Jag har ändå valt EPU:s 2,4-alternativ, som alltså bygger på att man inte skulle ha någon ytterligare kärnkraft. EPU har ett annat alternativ med kärnkraft där man hamnar på ett lägre tal — inte 532 utan 525 TWh. Får jag upprepa att det för den fortsatta debatten är viktigt att regeringen klarar ut sin sparlinje. Man räknar från år 1973, men varför räknar ni inte från 1974? Regeringen anger, att döma av dokumenten från Sundsvall, förbrukningen år 1973 till 429 TWh. Såväl i debatten i Sundsvall som i finansplanen har regeringen talat om att energiförbrukningen i Sverige minskade med 6 96 under 1974. Det är alltså inga svårigheter att räkna fram förbrukningen för 1974, och då blir bilden helt annorlunda. I stället för en ökad förbrukning på 4,5 96, som har varit det vanliga, så fick vi en minskning på 6 96. Det är alltså en skillnad på mer än 10 96. Med utnyttjande av regeringens siffror så svarar denna skillnad - 4,5 96 ökning har förbytts i 6 96 minskning — från år 1973 till 1974 mot åtta kärnkraftverk. Jag påstår inte att det är möjligt att upprepa denna minskning. Men nog har vi skäl att påminna oss att denna besparing framför allt skedde som en följd och en spontan reaktion av oljekrisen. Framför allt bör vi påminna oss att denna minskning av energiförbrukningen skedde samma år som sysselsättningen ökade med mer än 100 000 jobb i Sverige. Denna ökning under 1974 ägde framför allt rum inom industrioch tillverkningssektorerna. Det är ytterligare ett konkret besked om att det samband som vi alla har varit så vana vid att se mellan ökad produktion, ökad sysselsättning och ökad energiförbrukning icke längre är så självklart. Det är därför som jag uppriktigt säger att jag inte kan tänka mig att ta kärnkraften i bruk med mindre än att säkerhetsriskerna är klarlagda. Inte minst mot bakgrund av vad som har skett det senaste året är det att för litet ta hänsyn till riskerna när man gör det hela till en sysselsättningsfråga. Det finns skäl att komma ihåg vad som hände år 1974.
Herr talman! Jag ställde två direkta frågor till statsministern som han inte behagade besvara. Den ena var: Är ni beredda att aktivt bekämpa inflationen? Frågan är desto mera påkallad som det inte fanns någon antydan i anförandet om konkreta åtgärder i det syftet. Den andra frågan var: Tar ni avstånd från de tre socialdemokratiska kommunalrådens i Luleå åtgärd att sätta sig över hittillsvarande principer för det kommunala folkstyret? Jag hoppas nu att jag får svar på frågorna nästa gång statsministern går upp i talarstolen. Statsministerns anförande var i många hänseenden balanserat, det vill jag gärna ha sagt. Men naturligtvis fanns där de vanliga sura gliringarna mot det parti som anser att det har en skyldighet mot väljarna att bedriva oppositionspolitik och att redovisa alternativ. Bakom dessa gliringar, som vi alltid får höra, tycks ligga en besynnerlig inställning till demokratin och till parlamentarismen. Den borgerliga oppositionen har 19 mandat mer än socialdemokraterna här i kammaren. Om vi inte har en samlingsregering så förutsätter det demokratiska systemet att den sittande regeringens politik skall nagelfaras och prövas och att alternativ skall redovisas från oppositionens sida. Det är helt enkelt en skyldighet för ett oppositionsparti i en demokrati. Och ju mera passiv regeringen är, desto större krav måste ställas på oppositionen. Och regeringen är passiv i många viktiga hänseenden. Vi får i finansplanen inget besked om hur den vikande konjunkturen skall angripas och hur inflationen skall bekämpas. Man talar om ”beredskap”, men i övrigt ges inga besked. Inga förslag till konkreta åtgärder preciseras. Det är ju inte så märkligt att parterna på arbetsmarknaden därför avvaktar vad i första hand regeringen avser att göra. Det är viktigt med snabba avtalsrörelser, sade statsministern. Det framhöll också jag i mitt huvudanförande. Men varför sölar regeringen med att ge besked? Det kommunala skattestoppet hade regeringen kunnat klara av redan i december om man hade velat. Vi moderata hade redan då accepterat ett kommunalt skattestopp. Nu lär finansministern ha förklarat, efter vad jag hörde häromdagen, att han hade ”missförstått” den ståndpunkt som moderaterna hade intagit till det kommunala skattestoppet. Två månaders försening har vi alltså drabbats av på grund av regeringens underlåtenhet att handla. Vi har nu själva lagt fram konkreta förslag mot inflation och prisstegringar, förslag om en verklig skattesänkning, inte en överflyttning av skatterna från den ene till den andre, samt förslag om en tryggad sysselsättning. Dessa våra förslag förvred och förvanskade statsministern i sitt anförande. Jag vet att Olof Palme är tillräckligt intelligent för att ha klart för sig vad förslagen innebär. Därför var det ett försök att teckna en vrångbild som mästaren i att misstänkliggöra gjorde sig skyldig till för en stund sedan. Förra året var ett bra år, har vi förklarat. Men när man betygsätter det året och ser på de stigande siffrorna skall man vara medveten om att utgångsvärdena var ovanligt låga. Har man låga utgångsvärden blir den procentuella stegringen brantare än vad fallet annars skulle vara. Vi skall också komma ihåg, när vi skryter med att vi haft en gynnsammare prisutveckling än andra länder, att vi faktiskt låg i mitten av tabellen för de europeiska länderna då det gällde prisutvecklingen förra året — med vår 12-procentiga inflation. Och ser man prisutvecklingen på något längre sikt finner man att vi här i Sverige låg betydligt över mitten i jämförelse med de andra länderna. I sitt anförande talade statsministern om lån utomlands och om behovet av att satsa på de industriella investeringarna för att skapa sysselsättning. Det är samma tema som finansministern spinner på i finansplanen. Det är riktigt att man gör det. Men det var inte mer än ett år sedan statsministern talade om att vi skulle klara vår sysselsättning genom att bygga ut den offentliga sektorn. Då var inte den industriella sektorn med i bilden på ens tillnärmelsevis samma 'sätt som nu. Det går fort undan i svängarna! Sedan åter till frågan om oppositionen och demokratin. Vad kommer att hända, statsminister Olof Palme, när socialdemokratin lämnar regeringsställningen och blir ett oppositionsparti i riksdagen? Kommer herr Palme, om han är kvar då, och hans socialdemokrater då att fungera som något slags knähundar och äta ur den då sittande regeringens hand, eller kommer herr Palme att bedriva en kraftfull oppositionspolitik? Alla som känner herr Palme och socialdemokratin vet att det kommer att bli en verkligt hård fight den gången och att det blir en hård oppositionspolitik som ni kommer att bedriva. Vad som nu hänt är ju att socialdemokraterna efter 1973 års val har gjort en dygd av nödvändigheten. Ni lever under galgen på grund av jämviktsläget 175-175 i riksdagen. I höstas citerade statsministern ett nummer av Times, som var helt ägnat åt att behandla vårt land och svensk politik. Det är ett mycket intressant nummer. Där finns bl.a. följande beskrivning av vad som hänt efter valet 1973: Medan herr Palme tidigare, före valet 1973, var konfrontationsapostel har han nu blivit ett koncentrat av den sötaste resonlighet. Min fråga är: Vad händer om socialdemokraterna åter skulle få en betryggande majoritet? Kommer vi inte att åter få se konfrontationsaposteln i all hans prakt såsom vi såg honom under åren före 1973 års val?
Herr talman! Statsministern säger att denna riksdag kan ta viktiga steg framåt under kvinnoåret mot större jämställdhet mellan män och kvinnor. Betyder det att regeringen tänker lägga ned motståndet mot vårt krav på en lag mot könsdiskriminering? Eller är det ett för stort och djärvt steg? Sedan förde statsministern ett intressant resonemang där han, såvitt jag förstår, påstod att de problem som vi ser i den internationella ekonomin — särskilt i fattigländerna — inte skulle vara nya. Visst är det riktigt att arbetslöshet, svält och fattigdom inte är någonting nytt. Det nya är att vi har fått en total omkastning i världsekonomin med de femdubblade priserna på t.ex. olja och konstgödning, fyrdubbling av priset på ris och en fördubbling av priset på vete. Och det går ut över de allra fattigaste länderna. Det är katastrof, och därför är det så viktigt att den svenska riksdagen håller fast vid sitt löfte till fattigländerna och så beklagligt att regeringen sviker — samtidigt som fler än någonsin tidigare behöver vårt stöd. Vi i folkpartiet är glada över att centern nu ansluter sig till vår linje. Skulle inte regeringen också kunna ändra sig, så att Sverige kan hålla det löfte som har getts sju år i rad? Sverige kan självfallet inte undgå att påverkas av dessa och andra förändringar i världsekonomin, så beroende som vi är av handeln med andra länder, men just därför är det allvarligt att statsministern ger en väl glättad bild av våra egna utsikter för 1975. Därför tycker jag att det vore klokt om statsministern redan i dag ville säga ut att regeringen är beredd att sätta in för vår ekonomi nödvändiga stimulanser, så att vi kan klara våra åtaganden mot folk här hemma, så att vi kan klara åtaganden mot de fattiga länderna. Statsministern säger att underskottet i bytesbalansen utgör ett särskilt problem. Det är också riktigt. Statsministern framhåller att regeringen med öppna ögon tar sikte på ett utlandslån. Men han tillägger sedan: Utlandslån är inte något ymnighetshorn som man ostraffat kan ösa ur. Nej, vem har sagt det? Men den risk ni löper genom att gång efter gång tala om utlandslån och inte göra något är faktiskt att vi kan komma i en svårare situation. Man kan inte länge ostraffat tala om detta utan att ränteoch amorteringsvillkor påverkas negativt. Vi kan inte lägga ned den för demokratin nödvändiga debatten i denna fråga, men vi vill icke driva den därhän att vi på något sätt försvårar den svenska statens upplåningsmöjligheter. Därför är det nödvändigt att regeringen och riksbanken tar sig samman. Herr Bohman har ju sedan några veckor yttrat sig så vänligt om tanken på förhandlingar om statsskatten att jag nästan fått det intrycket att herr Bohman lämnat över posten som vice ordförande i Föreningen Hagahatets vänner till Anna Hedborg i LO eller någon annan — herr Hermansson sitter väl kvar som ordförande åtminstone i den föreningen. Men i dag är herr Bohman kvar i sitt gamla förtal av Hagaöverenskommelsen. Han vänder sig inte bara mot dess innehåll utan också mot att den skulle vara en skenlösning. Ja, det gick möjligen att säga detta så länge Hagaöverenskommelsen bara fanns på papperet, men nu kommer den ut i verkligheten, och då är debattläget ett annat. Folk läser av på sina löneremsor — särskilt i de folkpartiledda kommunerna, där inte skattehöjning sker — att det är en betydande förbättring i förhållande till 1974. Folk ser också hur pensionerna stigit med 675 kr. för var och en av makar och med 450 kr. för ogifta samt hur pensionstillskotten stiger under året. De ser hur egenföretagarna får en betydande lättnad redan i årets deklaration, och de vet att också i nästa års deklaration kommer en lättnad i form av spar avdraget som då kommer att få sitt gamla realvärde tillbaka. Jag tror att man på grund av dessa och andra vinster är beredd att se sakligt på en sådan överenskommelse. Man kallar den icke en skenlösning om den ger en direkt förbättring av den egna kassan och möjligheten att av egen kraft höja sin standard. Det var det innehållet i Hagaöverenskommelsen som för oss var det avgörande — det innehåll som moderaterna har kritiserat och som centern inte ställt sig helt bakom. Särskilt med tanke på herr Bohmans slutord om att man är beredd att allvarligt pröva de förslag som mittenpartierna lägger fram i riksdagen och kan ställa sig bakom dessa om man kommer fram till att de är riktiga för hela landet tror jag att det är klokt att lägga ned polemiken och förtalskampanjen mot överenskommelsen. Det är i dag inte längre meningsfullt att fortsätta efter den linjen — det kanske var det när människor faktiskt inte visste vad Hagaöverenskommelsen syftade till. Jag tror också att det vore riktigt om herr Bohman mot den bakgrund som han själv tecknar inte startade en sådan diskussion med att indirekt misstänkliggöra tanken på ett vårdnadsbidrag till småbarnsföräldrarna. Att göra gällande att den utbyggnad av bidragssystemet som äger rum varje år är skadlig är inte det bästa sättet att starta en diskussion om hur man skall samla de tre oppositionspartierna till en gemensam linje.

Herr talman! I ett föregående inlägg citerade Herr Helén inte bara sin beundrarpost — varvid man gjorde reflexionen att folkpartiet måste ha egendomliga beundrare — utan han berättade också Sagan om Haga, som väl rörde oss alla djupt. I kort sammanfattning lydde den ungefär så här: . Allt var mörkt i landet. Så möttes de två. Allt blev ljust. Folket jublade. Det enda som saknades var den klassiska avslutningen på sagorna: Så levde de länge lyckliga. Det kanske herr Helén icke vågade utlova. Det är betydligt intressantare att veta sanningen om innehållet i Hagaöverenskommelsen. Sanningen är ju att Hagaöverenskommelsen försämrade eller uppsköt reformer som det redan fanns en majoritet bakom. Det var ju inte herrar Helén och Palme som ute på Haga hittade på skatteförslaget. Det hade utformats i 1972 års skatteutredning. Det var inte heller de som hittade på att man skulle sänka pensionsåldern. Det fanns det också ett utredningsförslag om. Men på Haga lyckades folkpartiet försämra finansieringen av skattereformen. Det var det ena man åstadkom. Det andra var att man lyckades skjuta på tidpunkten för sänkningen av pensionsåldern. Jag tycker inte att det är så mycket att skryta över, herr Helén. Intressantare är väl också vad som skall hända nu, bl.a. på skattepolitikens område. Där tror jag att det finns en fråga som det är angeläget att folkpartiet besvarar, eftersom man talar så stort om behovet av en fortsatt skattereform och allt vad den skall innebära för löntagarna. Och det är en mycket konkret fråga jag vill ställa till herr Helén: Hur stor skattesänkning vill folkpartiet ge en löntagare med 25 000 kr. i årsinkomst? Det måste herr Helén kunna tala om för allmänheten. Det är några som säger att de som ligger under 30 000 kr. i årsinkomst inte är intressanta och inte behöver några större skattesänkningar. Man säger att de är deltidsarbetare eller folk som inte arbetar hela året, att de inte är några egentliga löntagare. Jag visade förut en statistik här på TV-skärmen som gjorde klart att det fortfarande år 1976, alltså nästa år, finns mycket stora grupper som ligger under 30 000 kr. i årsinkomst — enligt beräkningar inte mindre än 1 100 000 löntagare. Större delen av dem är deltidsarbetande eller arbetar inte hela året framför allt därför att det inte finns jobb för dem. Men då måste man ställa frågan: Skall de som har dålig lön därför att de inte kan få full arbetstid också straffas med en mycket sämre skattesänkning? Vårt parti tycker att det är en felaktig linje. Vi menar att man också måste satsa på en verklig skat tesänkning för de många som har låga löner, som ligger under 30 000 kr. ännu nästa år. Vi vill att den som tjänar 25 000 kr. skall få en skattesänkning med 1 018 kr., och jag vill gärna höra hur mycket folkpartiet är berett att ge i skattesänkning för den gruppen. Energifrågan är en stor fråga. Vi skall säkert återkomma till den många gånger. Man kan inte uttömma den i korta repliker. Jag är också förvånad över herr Palmes formulering om ”en avvaktande hållning intill dess att vi kan få ett säkrare kunskapsunderlag”. Jag har nämligen svårt att tolka in den socialdemokratiska partistyrelsens beslut under den formuleringen. Är det inte fortfarande så, herr Palme, att om man räknar per invånare är det svenska kärnkraftsprogrammet enligt regeringens riktlinjer det mest omfattande i hela världen? I så fall tycker jag att det är svårt att tala om en avvaktande hållning. Det finns också en rad andra problem som inte är klarlagda. Beräkningar visar att bara en tredjedel av ökningen av energiproduktionen under efterkrigstiden gick till en höjning av befolkningens standard, medan över hälften använts till strukturförändringar i form av längre resor, längre transporter, ökad byråkrati, ökad reklam, en alltmer omfattande emballageindustri osv. Dessa beräkningar har inte vederlagts, och de visar ju att sambandet mellan energiförbrukning och standardökning icke är så rätlinjigt som det ibland påstås i debatten. Det finns också andra frågor som det är väsentligt att få svar på innan riksdagen tar slutlig ställning till kärnkraftsprogrammet. Vad kostar en utbyggnad av kärnkraften enligt regeringens förslag? Beräkningar visar att EPU:s högre alternativ skulle kosta 75 miljarder kronor att bygga fram till 1985. Kostnaden för kärnkraft har ökat snabbt. Hur mycket energi går det åt för att bygga en kärnkraftsreaktor? Hur mycket kostar i energi regeringens kärnkraftsprogram? De frågorna måste det ges svar på innan man kan ta ställning till det energiprogram som regeringen avser att framlägga.

Herr talman! Herr Hermansson hade förut vänligheten att citera sju nobelpristagares hälsning till en socialdemokratisk kongress. Jag skall återgälda hans vänlighet genom att citera tidningen Norrskensflamman, som med kraft uppmanar herr Hermansson att återgå till förnuftet i kärnkraftsfrågan. För att höja auktoritetsnivån en grad ytterligare vill jag påminna om att det var en person som sade en gång att kommunism är sovjetmakt plus landsbygdens elektrifiering. Han pekade på hur man med elektrifieringens hjälp skulle göra det möjligt att höja den kulturella nivån på landsbygden och övervinna, t.o.m. i de mest avlägsna delarna av landet, efterblivenhet, okunnighet, fattigdom, sjukdomar och barbari. Den som sade detta var Lenin, men det har tydligen inte herr Hermansson sinne för nu. Sedan är det klart att både herr Hermansson och herr Bohman är sura på Hagauppgörelsen. De försvann ju på ett tidigt skede ut i kulissen och nu, något grättna, måste de bevisa att det var rätt att ställa sig utanför. Men jag blir ändå inte riktigt klok på herr Bohman. Om jag är vänlig, då blir herr Bohman oerhört arg. Det finns ingenting som provocerar honom mera. Skulle jag visa min verkligt rätta natur, är jag rädd för att herr Bohman skulle få blodstörtning av ilska. Därför morrar jag till ibland och har ett och annat polemiskt ord till herr Bohman. Men han blir lika arg för det. Då säger han att här kommer herr Palme med gliringar. ”Får inte vi opponera? Skulle inte socialdemokratin opponera om ni var i opposition?” Vilket bemötandet än är så blir herr Bohman oföränderligt arg. Är jag vänlig blir han arg för det, polemiserar jag mot moderata samlingspartiet så blir han nästan lika arg. Jag kan inget annat göra än att även i framtiden iaktta denna lämpliga balans mellan vänlighet och polemik för att därmed försöka hålla herr Bohman i någorlunda acceptabel jämvikt. Till herr Helén vill jag säga att vi tog fasta på det här förslaget om lag mot könsdiskriminering, och en utredning av experter arbetar med detta och kommer att lägga fram argumenten inom en ganska snar framtid. Sedan får man ta ställning till om det är en lämplig åtgärd eller inte, men jag har i alla fall velat kartlägga fältet. Till herr Fälldin, slutligen, vill jag säga att det tydligen är besvärligt för herr Fälldin att läsa men att det är lika besvärligt att höra. Jag sade att för det begränsade kärnkraftsprogram som vi ställer oss bakom bedömer jag inte riskerna som så stora att jag för den skull är beredd att offra sysselsättningen. Men till skillnad från det stora flertalet andra länder i Västeuropa, och för all del också i kommuniststaterna i Östeuropa, satsar vi icke på en långsiktig forcerad utbyggnad av kärnkraften. "Vi avvaktar och ser vad det kan komma fram för ytterligare praktiska resultat — inte teoretiska lösningar — i fråga om dessa säkerhetsoch avtalsproblem. För nästa beslutssituation behåller vi en ganska bred marginal av handlingsfrihet. Så säger herr Fälldin att i fjol gick energiförbrukningen ned. Ja, men vi kan inte räkna med evigt mildra vintrar, som svarade för en mycket stor del av detta förhållande. Vi kan inte lita på initialeffekter som kommer i början när man gör stora sparaktioner på industrier och genomför ransoneringar och kontroller. Jag vill bara påminna om att elförbrukningen i januari 1975 låg 15 926 över elförbrukningen i januari 1974. Det går inte att bygga långsiktiga prognoser på ett enstaka år. Men det väsentliga är: inget annat land i Europa har vågat gå på en så låg konsumtionsökningsprognos som vi. Vi lägger oss klart under hela OECD-kretsen, och vi lägger oss i realiteten klart under amerikanerna också eftersom vi har den här utplåningseffekten. Vi går så långt som de stora vetenskapliga studierna — bl.a. Fordstudien — kunnat rekommendera oss att gå. Vad har herr Fälldin då för belägg för att vi skulle kunna gå lägre utan att allvarligt äventyra sysselsättningen? Nu gick ju herr Fälldin ut med ett slags besked. Han vill stoppa alla kärnkraftverk och riva dem. Det är i och för sig sorgligt. Inte en kilowattimme till skall vi få av kärnkraft. .Vad har herr Fälldin då för alternativ till elförbrukningen? Ja, vattenkraften är ju tabu i centern. Var har herr Fälldin oljan? Har herr Fälldin någonsin brytt sig om att sätta sig in i de risker som är förbundna med förbränningen av oljan? Det är svaveldioxiden i luften; den ger - som man ju anser numera — upphov till väldigt många cancerfall. Det är tungmetallerna. Det är koldioxiden med dess risker för en försämring av klimatet på länge sikt. Jag har mödosamt försökt lära mig en del om detta och har som lekman kommit till den slutsatsen att riskerna, om man skall jämföra dem — och det tvingas man alltid göra — är större vid en fortsatt väldig utbyggnad av förbränningen av fossila bränslen än de är med kärnkraft. Men herr Fälldin står ju helt alternativlös, och då säger jag: I ett samhälle är det alltid fråga om besvärliga avvägningar. Det är därför vi har gått ut till människorna, diskuterat med dem öppet och fritt och fått ett brett material. Materialet har alltså diskuterats fram i våra partiinstanser, och sedan vi vägt alla dessa ting mot varandra går vi på en dämpning av förbrukningen så långt vi vågar. Vi går fram med försiktighet när det gäller alla dessa energikällor — oljan, vattenkraften och kärnkraften. Men vi slår vakt om sysselsättningen. Vi vill inte försätta oss i den situationen att vi genom okloka beslut när det gäller vår energiförsörjning berövar människor arbete, berövar människor möjlighet att komma ut på ar .betsmarknaden. Och det beslutet tar vi med fullt ansvar. Vi tar riskerna, men de är inte så stora att vi vill offra sysselsättningen. Herr Fälldin är inte beredd att ta risker alls — åtminstone inte på det här området men tydligen på andra områden, så han är inte alls konsekvent. Men i och med att han inte är beredd att göra det offrar han någonting annat, nämligen möjligheten att värna och bygga ut syssel sättningen och att fullfölja välfärdspolitiken. I politiken står man alltid inför val mellan olika handlingsvägar. Man kan inte köra alla tänkbara linjer på en gång. Och om det nu plötsligt är beskedet här i dag att ni i centern skall gå emot hela denna kärnkraftsutbyggnad och riva de kärnkraftverk som finns — ja, då har ni gjort ett val.

Herr talman! Statsministern hävdade i sitt förra inlägg att vi i centern blivit ett rov för kastningar i opinionen. Får jag då fråga: Vilken folklig opinion fanns det våren 1973, när vi ställde yrkandet att inte ta kärnkraftverken i bruk? Vi hade samma yrkande 1974 och i en motion i år. Det är alltså en fullständigt rak linje. Sedan kom statsministern tillbaka till att det föreligger handlingsfrihet, och då upprepar jag min fråga: Om sysselsättningsaspekten och kapitalförstöringsaspekten väger så tungt nu, vilken tyngd kommer de inte att ha när vi får 13 kärnkraftverk? Vilka möjligheter har man då att växla om? Inte heller har jag fått svar på vad det är för praktiska erfarenheter som statsministern vill ha. Herr Palme sade ju vid partistyrelsens sammanträde i Sundsvall den 1 februari: ”De framlagda beräkningarna är trots allt teoretiska kalkyler, som kan behöva klarläggas genom erfarenheter av praktisk drift.” Statsministern har tidigare talat om de risker som föreligger, Skall en olycka först ske innan vi har fått den erfarenhet och det underlag som gör att vi stänger kraftverken? Det är viktigt, jag upprepar det, att ni klarar ut vad som är er besparingslinje och på vilket sätt man egentligen skall kunna jämföra de 2 926 och de 2,4 96 som det har talats om. Och tala inte om den milda vintern i fjol. Denna vinter har väl varit lika mild som den förra! Jag har själv sagt att man inte bygger några långsiktiga prognoser som stämmer med en 6-procentig minskning, men nog skall man väl akta sig för att skapa ett så absolut samband mellan sysselsättning och energiförbrukning som statsministern gör, när vi detta år med ett sving på mer än 10 96 kunde öka sysselsättningen med 100 000 jobb i framför allt industrioch tillverkningssektorerna. Nog visar väl det med all tydlighet att sambandet mellan produktionsökning, sysselsättningsökning och energiförbrukning inte är så klart som man hävdat under många år. Så till sist — jag trodde inte att jag skulle behöva säga det till statsministern — lägg inte i min mun orden: Riv kärnkraftverken! Jag har aldrig använt de orden. Jag har av statsministern beskyllts för bristande läskunnighet och något annat, vad det nu var för fel, och det är fullt klart att vi inte har samma formella utbildning. Jag vet att jag är underlägsen där. Men så mycket har jag lärt mig att jag är medveten om att man inte kan riva en kärnkraftsreaktor som har varit i bruk. Lägg därför inte de här orden i min mun, herr statsminister, när jag aldrig har använt dem!
Herr talman! Vi skall väl inte, Olof Palme och jag, klyva näbb om vem av oss som är styggast. Vad debatten gällde var ju en mycket viktigare fråga, nämligen ett oppositionspartis roll och skyldigheter i en demokrati. Det var den frågan jag tog upp. Sedan får väl åhörarna bedöma halten av våra reaktioner och graden av vänlighet, om de har lust. Men vad som är intressant är att landets statsminister inte velat eller kunnat svara på de två frågor jag ställde. Vill socialdemokratin driva en aktiv politik mot inflationen eller inte, och vad vill man i så fall göra? Detta är en verkligt betydelsefull fråga. Och hur ser herr Palme på det kommunala maktövergrepp som skett i Luleå? Det har statsministern inte heller svarat på. Det där med vänligheten var tydligen roligare att syssla med än de konkreta frågorna. Jag är inte ett dugg ”sur” på Hagaöverenskommelsen, herr Palme, och jag förtalar den inte. Jag talar bara om vad jag tycker om den —- det måste jag ju i alla fall ha rätt till. Men för att inte göra herr Helén ledsen skall jag nöja mig med att konstatera att det ”spjärntag mot inflationen” som Hagaöverenskommelsen skulle innebära togs det år då vi hade högre inflationstakt i vårt land än vi haft någon gång efter den stora Koreakrisen i början av 1950-talet. Det år då spjärntaget togs var alltså vårt värsta inflationsår. Och inflationen är det kanske största hotet mot de enskilda människornas välstånd, värre än skatterna. Jag har roat mig med att titta på en tabell över vad den skattesänkning som man sagt så många vackra ord om och som skulle vara ett resultat av Hagaöverenskommelsen -— i själva verket växte den fram i skatteutredningen - kommer att ge inkomsttagarna under året med en 10-procentig inflation. Den som tjänade 20 000 kr. år 1974 får 1975 en skattesänkning på 620 kr. Men pengarna kommer att förlora i värde med 1 500 kr., alltså med mer än det dubbla. Den som tjänar 30 000 kr. får en skattesänkning på 780 kr. För honom kommer pengarna att minska i värde med över 2 000 kr., dvs. uppemot en tredubbling. Den som tjänar 40 000 kr. om året får en skattesänkning på I 340 kr. Hans pengar förlorar i värde med 2 500 kr., dvs. ungefär det dubbla. Det är inte märkvärdigt att inflationen, prisstegringarna, av det svenska folket uppfattas som det allt överskuggande problemet. Men för att komma till rätta med det finns det inga konkreta förslag från regeringen, bara allmänt prat.

Herr talman! Låt mig först till herr Bohman säga att vad det gällde var att förhindra att det inflationstryck som fanns ute i världen ytterligare skulle fortplanta sig till Sverige. Man tar väl inte spjärntag mot inflationen om det inte är krafter på gång som man måste ta spjärn emot. Resultatet blev också att Sverige fick en förhållandevis lägre inflation 1974 än flertalet andra, jämförbara länder. Till herr Palme, som tidigare i dag gjorde det kloka uttalandet att man inte skall skapa motstridiga förväntningar på ett parti, vill jag säga: Tänk på det när det gäller kvinnofrågan! Vill man vara jämställdhetens man 1975, kan man inte samtidigt ännu en gång rösta nej till lagen mot könsdiskriminering. Att herr Hermansson inte är beredd att utan strid ge upp ordförandeposten i föreningen Hagahatets vänner är efter hans inlägg alldeles uppenbart. Han fortsätter på den fabel han tidigare har berättat; de röda bären är herr Hermansson välbekanta. Hagaöverenskommelsen berövade som bekant kommunisterna åtskilligt inflytande. Det var en nyttig biprodukt av de sakliga effekterna. Herr Hermansson vet att Hagaöverenskommelsen är en av förutsättningarna för att avtalsrörelsen 1975 skall lyckas. När det gäller det andra året, 1976, fordras det ytterligare en omgång för att inte marginalskatten på nytt skall äta upp de löneförbättringar som löneförhandlarna kan åstadkomma. Jag kan gärna säga till herr Hermansson — det kanske för debatten ett steg vidare — att vi från folkpartiet är beredda att acceptera de skattesänkningar som majoriteten har föreslagit för dem som ligger i 25 000 kronorsklassen. Men vi är icke beredda att acceptera försämringar för de många människor som ligger i de vanliga inkomstlägena högre upp, stora delar av LO-kollektivet och mycket betydande delar av TCO:s tjänstemän. Det är inte i första hand genom förändringar i statsskatten som man kan förbättra läget för den som har låga nominella inkomster. Vi fick igenom en del förbättringar på Haga: att pensionen skall höjas, att pensionärerna skall få behålla mera av sina bostadstillägg när de har en liten extrainkomst och att egenföretagare — handlare, hantverkare, jordbrukare, fiskare, journalister, författare, fotografer — skall slippa egenavgift på sina första 10000 kr. ; det betyder mycket för denna kvarts miljon människor, som i genomsnitt inte har större taxerad inkomst än 27 000. Men totalt fordras det en rad andra åtgärder för att verkligen förändra och förbättra situationen för dem som nominellt har låga inkomster. Sedan tycker jag att herr Hermansson skulle komma ihåg att redan 1964 års allmänna skatteberedning klargjorde att bland människor med låga taxerade inkomster även finns sådana vilkas faktiska standard överstiger den taxerade inkomsten.

Herr talman! Det var med stort intresse jag hörde herr Palme med instämmande citera tidningen Norrskensflamman. Jag avstår från kommentarer. Reflexionerna göra sig själva, som det brukar heta i Grönköpings Veckoblad. Herr Palme citerade också Lenins kända tes om sovjetmakt och elektrifiering. Skall man tolka det så att den socialdemokratiska partistyrelsen på sitt nästkommande sammanträde avser att behandla frågan om sovjetmakt i Sverige? Om vi talar litet allvarligt kan ju ingen hävda att sysselsättningen i Sverige beror av ytterligare två kärnkraftverk. Det avgörande är något helt annat. Jag tycker det är beklagligt att herr Palme inte tagit upp den aspekten i debatten. Det avgörande är ju på vilken grundval som samhällsutvecklingen skall fortsätta och vilka värderingar som skall vara avgörande därvidlag. Herr Palme utgår utgår hela tiden från det slösaktiga och rovgiriga system som kapitalismen innebär. Det är detta system som skapar arbetslöshet och hotar sysselsättningen. Det är det som är utomordentligt energislösande, som är slösaktigt både med naturtillgångarna och med det mänskliga arbetet. Men den allt avgörande frågan är ju kampen för en annan grundval för samhällsutvecklingen och för andra värderingar som skall bestämma vad som skall produceras här i landet och hur man verkligen skall täcka människornas behov. Det är den saken man måste ta upp till debatt när det gäller den stora energifrågan. Problemet att bota arbetslösheten och skapa varaktig full sysselsättning löser man inte, som jag påpekat, med ytterligare två kärnkraftverk. Vill man ha konkreta objekt för ökade byggjobb finns ju en rad förslag framlagda: bostäder till bostadslösa och trångbodda, barndaghem, som det råder en utomordentlig brist på. Jag skall inte göra som statsministern och fråga om herr Palme säger ja till vpk:s förslag om en ökad satsning på bostadsbyggandet och en utbyggnad av daghemmen och sedan —- om herr Palme skulle svara nej — påstå ungefär som statsministern gjort här att i så fall är herr Palme ansvarig för arbetslösheten bland byggarbetarna. Det skulle vara ett alltför vårdslöst sätt att argumentera. Det finns en fråga som är väsentlig men som de borgerliga partierna inte gett svar på här i debatten. Det är frågan varför de borgerliga inte vill att bolagen skall betala kostnaden för den skatteomläggning som man är överens om skall göras. Jag upprepar frågan till de borgerliga partierna: Varför vill ni att företagen skall slippa både löneförhöjningar och skattebelastning?

Herr talman! Det är alldeles riktigt, herr Hermansson, att grundvalen för en bedömning av energifrågan är vilken typ av samhälle som vi eftersträvar, och vi måste också komma till rätta med slöseriet.

Det är precis på samma sätt här. Att bygga fler daghem och bostäder är ganska energikrävande. Att bygga det som vpk brukar tala om, statliga basindustrier, är också utomordentligt energikrävande. Detta kan man inte bara mäla sig ur och säga att de önskemålen inte behöver tillgodoses. Så långt hade ju Lenin rätt att han ansåg att om en stat gick i spetsen för att driva fram en ökad tillgång till energi förändrade detta inte samhället i och för sig, men det var ett medel för att förändra samhället så att bättre levnadsvillkor skapades för människorna. Vi gör vad vi kan, herr Bohman, för att hålla tillbaka inflationen. Det lyckades ganska bra 1974. Att vi fortsätter med subventionering av baslivsmedel, att vi har prisövervakning på en rad områden, att vi försöker undvika extravaganser i den ekonomiska politiken — allt detta är led i en politik som strävar efter att hålla tillbaka prisökningarna. Fallet Luleå känner jag inte närmare till, men jag vill påpeka att kommunallagen medger delegering av beslut. Om kommunfullmäktige överskrider sina befogenheter finns det också regler för hur detta skall prövas. Till herr Helén vill jag säga att jag tycker det var vettigt att man prövade lagen mot könsdiskriminering. Sedan finns det olika meningar om huruvida en sådan lag är effektiv eller om den motverkar sitt syfte. I vissa lägen måste man nämligen positivt diskriminera för att stödja kvinnans krav på jämställdhet. Det är dock bra att det kommer fram ett utredningsmaterial för den fortsatta debatten. Det är säkert inte något fel vare sig på herr Fälldins läskunnighet eller på hans fattningsförmåga allmänt sett. Däremot har han i denna fråga försatt sig i en sådan situation att han måste ta sin tillflykt till bristande läskunnighet och fattningsförmåga för att klara sig ur den. Jag vill inte påstå att jag falskceiterar herr Fälldin. Det var så här. Det frågades i Aktuellt: ”Då skall vi riva alla kärnkraftverk i Sverige?” Svar av herr Fälldin: ”Ja, jag tycker att logiken kräver det.” Jag skall ge herr Fälldin rätt i att han inte tog orden ”riva kärnkraftverken” i sin mun, men på en fråga om det var vad han menade svarade han ja. Det må ju förlåtas vem som helst om han därav drar den slutsatsen att om herr Fälldin svarar ”ja”, så menar han det. Men det viktiga är vilken politik vi skall driva. Vi bevarar långsiktig handlingsfrihet när vi inte satsar på anrikningsanläggningar, upparbetningsanläggningar, anordningar för långtidsförvaring av avfall och sådant som kostar miljardbelopp. 1975 har vi alltså alternativet med kärnkraften, med vattenkraften, med kolkraften om vi kan få en ledning från Polen eller alternativa energikällor om vi vet mer om dem då. Men vi bär ju ett ansvar — det är hela tiden det som debatten gäller. Vi i det här huset bär ett ansvar för perioden fram till 1985. Den kan vi överblicka. Utbyggnadstiden för kraftanläggningar ligger på sju åtta år. Därför krävs beslut i tid för att man skall kunna förverkliga dem. Då kan en del säga: ”Ja, 1985 är många här i huset inte med, så vad bryr vi oss om det.” Men det vore ett utomordentligt kortsiktigt sätt att resonera. Vi har ansvaret för hur det svenska samhället skall kunna fungera 1985. Då har vi prövat detta med all den omsorg vi kunnat lägga ned och kommit till resultatet att även med en utomordentligt hård återhållsamhetspolitik behöver vi ett tillskott i vår energiförsörjning och att vi kan klara detta genom en viss ökning av mottryckskraften och vattenkraften och med en viss påbyggnad av kärnkraften. Och det står vi för. Då har herr Fälldin plockat ut en av dessa kraftkällor — kärnkraften — och säger att den är man inte med på, men han gör det utan att kunna redovisa något som helst alternativ. Han kan inte tala om hur de människor som lever och förhoppningsvis arbetar i det svenska samhället 1985 skall få sin grundläggande energiförsörjning tillgodosedd, så att de har arbeten och kan betala folkpensioner, sjukvård och allt det andra. Det svarar han inte på, utan han hänvisar till risker. Om jag då säger att riskerna med andra bränsleslag åtminstone på sikt förmodligen är mycket större —- det gäller oljan och kolet med de cancerfall som uppträder — intresserar det tydligen inte centerpartiet, utan man koncentrerar sig på en enda energikälla, den som varit föremål för allmän debatt. Då kommer man till den enkla slutsatsen att politiker, politiska partier och politiska rörelser alltid tvingas ta ett ansvar. Det är en fullkomlig illusion att tro att det skulle finnas någon fråga där alla experter är hundraprocentigt ense — jag har aldrig varit med om det. Det är också en illusion att tro att det egentligen finns någon samhällsaktivitet som är helt oförenad med risker. Vi som är lekmän måste ha tålamodet att mödosamt lära oss att väga expertsynpunkterna mot varandra och att väga riskerna mot fördelarna. Det är på den grundvalen vi har kommit fram till vår slutsats. Den bygger på — det vill jag återigen upprepa — att vi måste skapa nya levnadsmönster och konsumtionsmönster här i samhället, att vi måste spara och hushålla. Men i den rörelse som jag tillhör och i den fackliga rörelsen i det här landet kan vi aldrig försätta oss i den situationen att vi medvetet offrar sysselsättningen och välfärdsmålen, särskilt inte i ett läge när allt tyder på att dessa risker går att bemästra. Det är den avvägningen vi har gjort. Herr Fälldin och centerpartiet får inta den ståndpunkt de anser vara lämplig och klok. Men försök inte att å ena sidan säga att vi inte skall ha någon kärnkraft och att vi skall dra ned energiförbrukningen — utan att ni talar om hur det skall gå till — och å andra sidan lova, så som ni gör i era motioner, att det skall anslås så och så många hundra miljoner kronor mer till regionalpolitik, att det skall bli så och så många tusen nya jobb, så och så mycket mer i vårdnadsbidrag osv., det går inte ihop. Ett parti måste alltid ta ansvar för en helhetssyn och en sammanhållen politik. Det är det grundläggande ansvar vi har mot väljarna i dag och mot framtida generationer.

Herr talman! Utsikterna när det gäller det ekonomiska läget håller på att vändas till det sämre igen. Från olika håll kommer upprepade förutsägelser om att sysselsättningen sannolikt ganska snart kommer att få en nedåtgående utveckling. Vi har från moderat sida dragit den slutsatsen att det är nu, redan nu, som man måste ta krafttag för att undvika att landet på nytt hamnar i en serie förlorade år som de vi hade 1971, 1972 och 1973. Vi har också fått klart för oss att utvecklingen när det gäller betalningsbalansen i förhållande till omvärlden är mer oroande än vi kanske tänkt oss för bara en ganska kort tid sedan. Vi vill på nytt understryka att det, om vi skall ta oss ur dessa svårigheter, fordras att man verkligen satsar på att bygga ut den svenska exportindustrin. Någon annan möjlighet finns inte att med långsiktig verkan ta sig ur den i sig själv obehagliga knipa som det är att behöva låna pengar i utlandet. Men jag vill starkt understryka vad herr Bohman tidigare var inne på: att den socialdemokratiska politiken är ganska kortsiktig och konstig. Herr Palme skrek sig så sent som i mitten på sommaren nästan hes i Visby, herr talman, i anklagelser mot dem som kunde framföra sådana tankar i stället för den idé som herr Palme ville förfäkta, nämligen att alla framtida ökningar i sysselsättningen endast skulle komma till stånd inom den offentliga sektorn. Här har skett ett omtänkande i regeringens politik, och det bör påpekas att man från regeringens sida tvingats erkänna att de anklagelser man tidigare riktade mot andra hade mycket kort giltighet. Vad som vidare förmörkar de samhällsekonomiska utsikterna är hotet om fortsatta mycket kraftiga prisstegringar. Det är anmärkningsvärt att herr statsministern i sina olika inlägg hittills inte kunde åstadkomma mer än möjligen 30 sekunders kommentar till hur han tänkt sig att man från svensk sida skall bekämpa de ytterst allvarliga prisstegringarna. Vi kan inte bara säga att vi är bättre ställda när det gäller inflation än andra länder — därför att det är fel! Statistiken visar att vi under senare år i genomsnitt inte har varit bättre än andra länder. Vi ligger någonstans i mitten när det gäller inflationen. Och vad som är ännu mer anmärkningsvärt är att inflationstrycket i Sverige förstärktes under senare delen av 1973. Efter Hagauppgörelsen, då man sade att man tog ett spjärntag mot inflationen, har prisstegringstakten ökat i Sverige. Det har den inte gjort i andra länder. Men, herr talman, det finns också mer långsiktiga problem när det gäller samhällsutvecklingen som verkligen tål att begrunda. Jag hade tänkt lägga fram några synpunkter på den utredning som finansministern i dagarna har tillsatt och som gäller löntagarna och kapitalbildningen i företagen. Det här är en fråga som vi från moderata samlingspartiet har ägnat stor uppmärksamhet under en följd av år. Vi har lagt fram förslag om hur man skall gå till väga för att få till stånd en spridning av ägandet eller, som vi har uttryckt det, för att skapa en ägardemokrati. Med dessa förslag vänder vi oss både mot privat och mot statlig kollektiv ägandekoncentration. Det gör vi därför att ägandekoncentration av båda dessa sorter utgör ett hot mot den enskildes frihet och medbestämmande. Ett spritt ägande är ett frihetens värn. Genom svensk historia kan vi se detta. Under århundraden då friheten i andra länder suttit trångt var läget i Sverige gynnsammare. Folket i Sverige kunde bättre värja sig mot överhetens förtryck. Den främsta anledningen var den motvikt vi under dessa århundranden haft genom en självägande bondeklass. En hel del av dessa erfarenheter från svunna tider kan vi tillämpa även i ett modernt samhälle. I ett industrialiserat samhälle finns det större kapitaltillgångar, men det är då också än viktigare att motverka en ägandekoncentration. Så som utvecklingen varit under senare tid i Sverige är det särskilt viktigt att understryka, att en koncentration av ägandet till det offentliga inte utgör ett godtagbart alternativ. En allt större del av sparandet sker numera i kollektiva former under statlig kontroll. De socialdemokratiska resonemangen om löntagarfonder visar klart att det är de kollektiva, i praktiken statliga, fondbildningarna som man syftar till. Men låt oss ändå i tid bli varse vad vi klart kan se, nämligen att i alla tider där man har prövat socialismens ekonomi har det utan undantag uppstått en maktkoncentration som medfört förtryckarvälde och den enskilda människans nedpressande. Vad man i stället måste satsa på är åtgärder för att sprida ägandet, särskilt till enskilda människor — till grupper som haft små eller obetydliga möjligheter att bygga upp egna tillgångar. Alla våra förslag på det här området är ägnade att förverkliga idén att det är de som haft små möjligheter att bygga upp egna tillgångar och resurser som skall ges bättre förutsättningar. Vi tror att man på det sättet bättre kan undvika spänningar och motsättningar i ett samhälle och bättre kan grunda den politiska demokratin. Att det kollektiva ägandet och styrandet inte utgör någon garanti mot maktfullkomlighet kan vi se i de beslut som de tre socialdemokratiska kommunalråden i Luleå har utverkat, nämligen att de själva skall förses med extraordinära fullmakter, vilket helt står i strid med kommunaldemokratisk tradition. Statsministern hade också för någon tid sedan svårigheter att knyta någon kommentar till denna händelse. Han ville t.o.m., herr talman, då säga att han inte kände till detta, som ändå hade stått med ovanligt stora rubiker i tidningarna. Vad vi ser i Luleå är hur man i effektivitetens namn har satt en sedvanlig demokratisk beslutsordning åt sidan vid hanteringen av det offentligas kapitaltillgångar. Det finns andra exempel. Låt mig bara ta ett, nämligen statens förestående köp av Pripps. När en riksdagsman, t.ex. jag själv, försöker få ut de handlingar som ligger till grund för detta beslut möts han av beskedet att dessa handlingar är hemligstämplade i 20 år. Man undrar hur det fungerar i statliga affärssammanhang när en enskild riksdagsman, som ambitiöst försöker bilda sig en uppfattning om vad som egentligen händer, förbjuds att sätta sig in i de handlingar som ligger till grund för det beslut som man har en demokratisk skyldighet att försöka bilda sig en uppfattning om. Nej, kollektiv maktoch förmögenhetskoncentration är inte något eftersträvansvärt. Det borde ha framgått av finansministerns direktiv till den utredning som nyligen har tillsatts. Förföriskt tal om att det är fråga om ”löntagarnas pengar” kan inte dölja verkligheten, nämligen att om den enskilde själv äger en tillgång är hans möjlighet till inflytande i praktiken större än vid kollektiva statliga arrangemang. I direktiven understryker finansministern att löntagarnas andel i förmögenhetstillväxten är viktig för att befrämja företagsdemokratin. Även om företagsdemokratin enligt vår uppfattning måste göras innehållsrik främst med andra medel är likväl ett vidgat löntagarägande en hjälp. Förutsättningen är dock att denna vidgning av ägandet ges formen av ett enskilt, individuellt ägande. Annars tror jag att företagsdemokratin snart blir försämrad. Skall vi på sikt utveckla företagsdemokratin i rätt riktning måste vi utesluta system som ersätter enskild ägandekoncentration med en än mer hotande statlig ägandekoncentration. I ett statskontrollerat näringsliv finns det i princip bara en helt dominerande arbetsgivare, nämligen det offentliga. Var och en, herr talman, kan ju tänka sig in i vad en sådan dominans innebär för individers och fackföreningars arbetsvillkor. Även om löntagarorganisationerna skulle ges vida fondförvaltande uppgifter tror jag ändå inte att detta skulle vara till deras hjälp. Vi behöver, herr talman, starka fackföreningar, men om organisationerna får för stor makt över vida områden kommer den makten ganska snart att omfatta befogenheter — t.ex. ett omfattande arbetsgivaransvar — som står i strid med organisationens livgivande uppgift. Den utredning som nyligen har tillsatts har just till uppgift att undersöka hur löntagarna kan få en större möjlighet till del av den förmögenhetstillväxt som sker i företagen. Men skall man främja en breddning av ägandet i individuell form, då skall man också ta andra initiativ. Jag tänker t.ex. på bostadsområdet. Där finns det mycket att göra när det gäller att befrämja enskilt ägande. Bostadskapitalet utgör en tredjedel av de samlade tillgångarna i landet. Moderata samlingspartiet vill att de som så önskar skall få chansen att skaffa sig en egen bostad i form av ett småhus eller en bostadsrätt. Vi vill att fastighetslagstiftningen och lånebestämmelserna skall ses över för att möjliggöra en vidgning av det individuella lägenhetsägandet. Villabeskattningen skall vara sådan att småhusägande inte motverkas. Vi vill att småhusägare skall ha möjlighet att friköpa sin tomt, om de önskar det. I Kristianstad gav socialdemokraterna under valrörelsen ut en broschyr, där ett antal människor förklarade hur underbart det var med tomträtt. Men som vi vet har alla dessa som fanns med i den socialdemokratiska broschyren, sedan de borgerliga vann valet i Kristianstad, faktiskt begagnat möjligheten att friköpa sin tomt. Detta visar ganska klart hur regeringens bostadspolitik står i strid med vad enskilda människor egentligen önskar. En annan viktig metod att motverka ägandekoncentration är att ge bättre möjligheter för mindre och medelstora företag. Till den gruppen hör ju de viktiga familjeföretagen, däribland flertalet eller alla jordbruk. De mindre och medelstora företagen är faktiskt utsatta för många ekonomisk-politiska orättvisor. Så är det trots att de företagen är så viktiga för sysselsättning, för utveckling, för regionalpolitik, för nyföretagande och speciellt som alternativ till ekonomisk koncentration. Dessa företag är missgynnade. De ständiga höjningarna av olika löneskatter drabbar just dem hårt. Kapitalanskaffningen har varit svårare för dem när det har blivit kreditrestriktioner. Olika statliga stödåtgärder är ofta beskaffade på det viset att mindre företag i själva verket ställs utanför. Investeringsfonderna har de svårt att bygga upp, externa investeringsbidrag har de svårt att utnyttja. Blankettraseriet lägger stora bördor på företag där ägaren själv inte har tid att ägna sig åt sådant utan att åsidosätta den företagsledande uppgiften och inte heller har råd att hålla speciell personal som sysslar med det. Moderat politik, herr talman, är inriktad på att försöka undvika sådana orättvisor. Statsrådet Lidbom har förkunnat att den privata äganderätten är ”en spärr mot demokratin”. För egnahemsägare och småföretagare är det ett svårförståeligt uttalande. För alla som betraktar utvecklingen i länder där man har avskaffat enskilt ägande är herr Lidboms beskrivning obegriplig. Ökade möjligheter för löntagarna att få del av förmögenhetstillväxten i samhället måste därför ges formen av ökade möjligheter till individuellt ägande — inte kollektivt. Socialdemokratins ensidiga inriktning på kollektivt ägande är ett uttryck för en misstro mot den enskilda människan. Vem litar mest på den enskilda individen — den som vill söka former för att förbättra det enskilda ägandet för de stora grupperna, som på grund av den politik som har drivits inte har fått möjligheter till sådant ägande, eller den som alltid vill bygga upp kollektiva arrangemang, där det i praktiken är staten som bestämmer? Individen, herr talman, måste visas tilltro för att vi skall få verkligt medbestämmande, för att vi skall få individuell frihet. Sverige bör bestå av ett självägande folk, inte av ett statsägt samhälle.

Herr talman! Den debatt som nu förts under åtskilliga timmar har handlat om de näraliggande problemen, om de närmaste månadernas ekonomiska politik, och det är naturligt. Diskussionen har ju gällt budgeten för det kommande året. Jag skall inte ge mig in i den diskussionen; jag vill bara konstatera att regeringens bedömning av situationen är den riktiga. Vi har just nu högkonjunktur och hög sysselsättning. Därför finns det för dagen ingen anledning att ingripa med stimulans, som det talas så mycket om. Men man måste hålla en mycket hög beredskap inför vad som kan komma att hända. Sysselsättningen måste värnas. Arbetslöshet är en olycka för den enskilda människan och otillfredsställande för samhället. Men vi måste också klara vår utrikesbalans, vår ekonomi. Den stora valutareserv vi hade när vi gick in i den s.k. oljekrisen har medfört att vi haft förmåner som andra länder inte haft. Vår goda ekonomi under många år har också givit oss ett anseende utomlands. Vi bör så snart som möjligt söka återställa dessa saker. Man blir därför litet förvånad när en del fackekonomer mycket ansträngt driver ett resonemang som läroboksmässigt är riktigt men som inte har förankring i den praktiska verkligheten. Det förs resonemang av typen: Vad menar vi med överbalansering, vad är underbalansering, osv.? Man föreslår en hel del teoretiskt i och för sig riktiga åtgärder som praktiskt inte leder till det vi vill. Vi måste ha en god ekonomi om vi skall kunna driva en sådan politik som vi vill ha. Låt mig utsträcka mitt resonemang till att gälla en längre period. Jag vill alltså inte begränsa mig till det närmaste budgetåret utan dra ut perspektivet i framtiden. Vi har just nu hög sysselsättning. De 100 000 nya jobb som centern talade så mycket om i valrörelsen 1973 har vi fått under det föregående året, vi har nu mer än 100 000 nya jobb. Men vi vet alla att det finns många fler människor som vill ha arbete. Det gäller människor i vissa regioner, det gäller kvinnorna, det gäller handikappade, det gäller ungdomar osv. Vi har alltså ett mycket större behov av sysselsättning än som kunnat tillgodoses med dessa 100 000 nya jobb. Den sysselsättningsutredning som nu arbetar är därför mycket viktig. Men det gäller också för den att mycket snabbt framlägga några förslag. Man kan fråga sig var de nya jobb som vi alla talar om att vi vill åstadkomma finns att hämta. Jag skall inte försöka uträtta sysselsättningsutredningens arbete här i talarstolen, men jag skulle vilja göra några påpekanden. Jag vill ställa frågan så här: Har vi råd att mycket längre eftersätta alla de stora behov som finns inom tjänstesektorn, inom den offentliga sektorn? Det gäller sjukvården, åldringsvården, barntillsynen och många andra områden. Det finns kretsar i vårt land som hävdar att den offentliga sektorn under inga förhållanden får öka mer nu. Där måste man i stället hålla igen. Det är den privata sektorn som måste öka. Det påståendet får inte bli verklighet. Det gäller för oss politiker att se till att det inte går på det sättet. Det måste till många fler anställda på dessa områden. Och — märk väl — de måste inte till därför att fler människor skall få ett jobb, utan därför att vi vill ge människorna en bättre service när det gäller åldringsvård, sjukvård osv. Vi vill hålla en hög standard där, och vi kan inte låta bli detta bara för att man säger att den offentliga sektorn inte får svälla. Detta är en mycket viktig sak för sysselsättningsutredningen att arbeta med. Jag vill också peka på att trots att det väldigt ofta talas om vilken hög standard vi har här i Sverige - och det har vi — måste industriproduktionen öka. Den materiella standarden måste ökas i vårt land. Trots talet om lyxkonsumtion och allt sådant vet vi ju att det finns mycket stora grupper i samhället som inte har alla sina behov fyllda. Man talar föraktfullt om prylar, men det finns stora grupper som har för litet prylar. Därför måste vi också öka vår industriproduktion. Den lyxstandard som man talar om är nog begränsad till en ytterst liten del av samhället. Kanske det i den här kretsen finns tillräckligt många som inte behöver höja sin standard, men det gäller långt ifrån alla människor. Därför måste som sagt industriproduktionen öka. Den måste också öka för att vi skall kunna klara vår balans gentemot utlandet, vår valutabalans. Hur skall vi då utveckla denna industriproduktionen? Det är kanske den viktigaste frågan. Det är sysselsättningsutredningens sak att klara, men låt mig ge några exempel på hur jag ser på frågan var vi skall få fler jobb ifrån och vad det är som måste öka inom industrin. Vi måste under de närmaste åren satsa mycket hårt på en utbyggnad av vår energiproduktion. Det tror jag att inte någon vill gå emot. Vi kan tvista om hur vi skall skaffa fram denna energi men inte om att vi behöver den. Och man kan fråga sig vem det är som är beredd att satsa här. Självklart är det samhället som blir den stora investeraren när det gäller att bygga ut energiproduktionen. Däri ingår en utbyggnad av oljehanteringen, en uppbyggnad av petrokemin m.m. som innebär mycket dyrbara anläggningar. Samhället måste självklart gå in där. Jag kan peka på andra ting. Vår stålproduktion måste byggas ut. Det är samhällets pengar som sätts in där för att skapa nya sysselsättningar. Vår varvsindustri, åtminstone delar av den, har betydande problem just nu, och man begär samhällets organisatoriska assistans i varje fall. Dessa exempel kan väl visa något litet vad som gäller för vår industriutveckling de närmaste åren framöver. Exemplen visar att enorma investeringar måste ske under de närmast kommande åren, och man ställer sig frågan: Var finns det kapital som kan klara dessa investeringar? Det gamla receptet var alltid att ge företagen högre vinster så att de hade kapital att investera. Nu vet alla att i dag sker en stor del av kapitalökningen inom den offentliga sektorn. Vi måste utnyttja allt kapital som finns tillgängligt för att vidga vår industrisektor. Då har man verkligen svårt att förstå motståndet mot att utnyttja AP-fonderna som en liten del av det kapital vi måste få fram för att öka vår industriproduktion. Man kan fråga sig om det är fördomar och ideologi som hindrar ett fullt utnyttjande av de tillgångar som finns. Jag skall lämna den diskussionen med att bara konstatera att vår kapitalanvändning självklart måste planeras mycket noga, eftersom vi aldrig har tillräckliga resurser för att utveckla allt det vi vill. Därför gäller det att planera var detta kapital skall kunna sättas in för att tjäna allmänheten bäst. Även vår industriutbyggnad inom olika sektorer måste planeras så att vi vet vad vi satsat på först och sist. F.n. har vi den situationen att det är samhället, staten och kommunerna, som planerar samhällets uppbyggnad, sjukvård, utbildning och allt sådant. Samhället planerar regionalpolitiken och anses också självklart skola planera för att kunna rädda företag som håller på att gå omkull. All annan industriplanering skall enligt borgerlig uppfattning ligga hos ”näringslivet”, ett uttryck som man då använder i mycket inskränkt bemärkelse. Jag tror att det är nödvändigt att man kommer till en annan syn och säger att denna kapitalplanering, denna industriplanering måste ske i samverkan mellan samhälle och näringsliv. Det räcker inte med den gamla modellen att var och en arbetar på sitt, utan vi måste få en samplanering. Samplaneringen måste också leda till att vi utvecklar näringslivet på ett sätt som svarar mot vad människorna behöver och vill producera. Men detta räcker inte. Om vi skall kunna stärka vårt näringsliv och planera gemensamt måste vi få mycket mera av medbestämmande och medansvar för de anställda i företagen. Det råder vid planeringen ett trepartsförhållande mellan de anställda, samhället och företagen. I vår demokrati vill vi att alla människor skall medverka i lösningen av samhällsproblemen. Vårt näringslivs utbyggnad är ett av de allra största samhällsproblemen, och därför borde det vara självklart att medinflytande och medansvar för de anställda ses som nödvändiga. Men vi måste då också kunna lösa frågan om förmögenhetsfördelningen. De branschfonder som det talas så mycket om nu måste fungera på det sättet att förmögenhetsökningen inte bara hamnar hos aktieägarna utan också hos de anställda. Jag skall inte försöka beskriva hur de fonderna skall vara uppbyggda, men det är väldigt viktigt att de konstrueras på sådant sätt att de anställda får en känsla av medägande och medansvar, att de känner att de är med och delar på förmögenheter som skapas i företagen och inte där hålls åt sidan samtidigt som man kräver att de skall visa solidaritet i andra sammanhang. Jag skall inte fortsätta längre med dessa tankegångar — jag har bara velat visa vilket behov vi har av samplanering och samverkan mellan samhälle och näringsliv. Och när jag talar om näringslivet menar jag två parter — dels aktieägarna eller ägarna, dels de anställda i företagen. Vi får inte med näringsliv bara mena aktieägare och företagsledare. De anställda är en mycket viktig del av vårt näringsliv. Hur vår framtid skall se ut avgör vi i stor utsträckning själva. Vi kan inte hindra inflytelser utifrån, men i allt väsentligt ligger möjlig heterna hos oss själva. Man vill då hoppas att inte ideologiska skäl skall leda till en handlingsförlamning — vilket man ofta tycker att man har anledning att befara — för vår ekonomiska utveckling under de kommande årtiondena. Dagens debatt har helt naturligt kommit att handla om vad som är aktuellt just nu, hur vi skall klara det närmaste året. Men låt oss inte så helt ägna oss åt detta att vi glömmer att dagens ekonomiska situation är en bit i ett stort sammanhang som gäller vår utveckling åren framöver. Och utvecklingen av näringslivet hoppas jag skall ske i demokratisk samverkan mellan samhälle och näringsliv och då näringslivet i betydelsen både ägare och anställda.

Herr talman! Vi är alla medvetna om att det samhälle vi formar genom dagens politiska beslut i hög grad blir avgörande för hur människorna kommer att leva i framtiden. I detta beslutsfattande har vi som politiker ett självklart och stort ansvar för kommande generationer. Situationen för det uppväxande släktet måste ägnas stor uppmärksamhet. Det gäller att skapa ett samhälle som ger barn och ungdom goda möjligheter att som harmoniska människor växa in i sina olika livsuppgifter. Det är uppenbart att dagens samhällsutveckling lämnar mycket övrigt att önska i det avseendet. Den snabba befolkningsomflyttningen och koncentrationen av människor till större tätorter har tvingat fram ett samhällsbyggande, som inte primärt tar hänsyn till individens sociala och kulturella intressen och behov — ett samhällsbyggande där miljösynpunkterna inte fått tillräckligt utrymme, där mera kortsiktiga ekonomiska och tekniska bedömningar fått dominera. Vi har i samhället byggt in moment av kontaktlöshet och hårda relationer mellan människor. Det finns inte tillräckligt utrymme för spontana aktiviteter och ett gemensamt ansvarstagande bland människorna ute i bostadsområdena. De många sterila boendemiljöer som skapats de senaste åren är ingen bra miljö för barn och ungdom att växa upp i. Ingen kan i dag gå oberörd inför det motstånd många människor visar inför dessa nya områden. De tomma lägenheterna utgör det direkta beviset på att samhällsplanering och bostadsbyggande misslyckats. Men ingenting är så dåligt att det inte går att förbättra. Låt oss — inte minst för att ge ungdomen en bra start — på ett positivt sätt ta ett rejält tag för att förbättra och komplettera bristfälliga boendemiljöer. Vi måste gå in med åtgärder som gör det möjligt att bo och leva i en stimulerande miljö där man kan på ett positivt sätt utnyttja sin fritid. Låt oss vara okonventionella när det gäller att utnyttja de möjligheter som de tomma lägenheterna trots allt erbjuder. Ge människorna en chans att engagera sig i arbetet på en förbättring av sin hemmiljö! Men ställ erforderliga resurser till förfogande! Vi har från centerns sida begärt att 50 milj.kr. skall disponeras för förbättringar i boendemiljön. Jag är inte alls ffträmmande för att det beloppet kan behöva göras väsentligt större. Det är min fasta övertygelse att man med rejäla punktinsatser skall kunna skapa goda förhållanden även i de områden där vi för närvarande har betydande problem. Det är dock inte den enskilde som skall betala räkningen för en felaktig samhällsplanering. Brister i boendeoch hemmiljö är en svår social påfrestning och ett handikapp för våra ungdomar. Vi märker problemen i skolan. Skolor i de elevtäta områdena, dvs. främst de nya hårdexploaterade områdena, har stora svårigheter som inte har någon direkt motsvarighet i skolor i socialt mer kompletta miljöer. Den sneda åldersmässiga och sociala grupperingen i bostadsområdena och det ofta mycket stora inslaget av invandrarbarn i skolan gör det nödvändigt att skolan ges effektiva medel att överbrygga tidigt uppkomna sociala och utbildningsmässiga handikapp. Det är nödvändigt att vi intensifierar våra ansträngningar för att finna bra former för skolans verksamhet. Det gäller såväl de sociala relationerna i skolan som former och innehåll i undervisningen. Den inre reformverksamheten måste drivas vidare för att inte skolan skall halka efter i en utveckling där den tvärtom borde ligga en bit före. Men vi måste också se sammanhangen mellan problemen i skolan och allmänna samhällsproblem. Även här blir det alltså fråga om att från samhällets sida ta ett ansvar för de konsekvenser som en felaktig samhällsplanering ger. Vi får inte offra barnen för då offrar vi också livskvalitet för kommande generationer. Det är nu viktigt att vi tar vara på de resultat som redan kan uppvisas av den extra resurstilldelning som redan kommit vissa skolor till del för särskilda insatser på skolans område. Det har gällt förstärkning av elevvården, håltimmesverksamhet m.m. i skolor med stora problem. Samfällt från lärare, föräldrar och elever konstaterar man att den s.k. SÅS-resursen är det bästa som hänt i skolan på länge. Detta är i praktiken ett tillstyrkande av SIA-utredningens förslag att styra vissa resurser dit där de bäst behövs. Självfallet måste de olika åtgärderna förankras så långt möjligt genom beslut och åtgärder i de enskilda rektorsområdena och i skolan. Jag vill erinra om de konkreta positiva resultat som SÖ redovisade i sina petita med anledning av de särskilda åtgärderna. Bara en sådan sak som att kostnaderna för skadegörelse hade minskat till en tredjedel mot tidigare talar sitt tydliga språk. Det är alldeles uppenbart att de kronor man satsar här är väl använda pengar när det gäller att ge barnen en bättre och mer positiv uppväxtmiljö. Det är viktigt att man tar till vara den entusiasm och det ansvar inför skolsituationen som visat sig finnas ute i landet. Ansökningarna om statsbidrag har med mer än det dubbla överskridit medelstilldelningen. Statsbidraget måste ställas i rimlig proportion till det behov man upplever ute i kommuner och rektorsområden. Genom att på detta sätt ge ett bättre personellt stöd i undervisningen men kanske framför allt genom att i skolan bereda bättre utrymme för elevvårdande insatser och fritidsverksamhet kan vi — det är min övertygelse — för en trots allt måttlig kostnad skapa väsentligt bättre arbetsmiljö även i skolorna. Dessutom kan erfarenheter av dessa punktinsatser komma till användning när SIA-förslaget så småningom skall behandlas här i riksdagen. Vi har ingen tid att förlora. Varje termin som går till spillo för ett barn på grund av brister i skolmiljön kan få förödande konsekvenser för det barnets hela framtid. Vi måste satsa nu och snabbt rätta till det som är fel. Vad beträffar samhällsplaneringen i stort är det glädjande att på senare tid de sociala, medicinska och psykologiska aspekterna alltmer tillmätes betydelse i planeringen. Utan en helhetssyn på människan som grundval för planeringen kan vi inte skapa goda miljöer för henne att leva i. Fortfarande brister det dock i kunskap om hur människan i samhället upplever sin situation liksom hur olika politiska reformer och beslut har inverkat på utvecklingen som helhet. Vi måste få reda på hur långt vi har kommit i jämlikhet mellan individer och grupper. Hur ser människor i dag på sin egen välfärd och vad är det som skall räknas in i den? Vi har helt säkert hittills använt ett alldeles för snävt välfärdsbegrepp. Välfärd är något långt mer än det som kan mätas i materiell standard och ekonomiska termer. Tryggheten i gemenskapen med andra är oerhört betydelsefull för alla människor — barn som pensionärer, män som kvinnor. Trygghet är en förutsättning för att vi skall kunna utveckla självkänsla, säkerhet och ansvarstagande. Vi behöver kunna uppleva denna trygghet i första hand i familjen men också på arbetsplatser, i skolan och i den miljö där vi bor. Tryggheten behövs för att vi skall kunna utvecklas som individer efter våra egna unika förutsättningar. Skall de sociala aspekterna på allvar komma med i samhällsplaneringen måste ökad satsning till på den sociala forskningens område. Som politiker måste vi också noga uppmärksamma de resultat som kommer fram. Centern föreslår därför att en kommitté tillsätts, där politikerna på nära håll får följa den sociala forskningen för att kunna använda resultaten i samhällsarbetet. Det är viktigt att denna parlamentariska kommitté verkligen kommer till stånd. I mitt anförande har jag nämnt barnens situation i bostadsområdena och i skolan. Familjen spelar förvisso under de första åren den avgörande rollen för barnens utveckling. Centern har därför föreslagit en rad åtgärder för att förbättra familjens situation. Herr Fälldin har tidigare redogjort för dessa förslag, där den ekonomiska tryggheten för barnfamiljerna och föräldrarnas trygghet i arbetslivet är två viktiga huvuddrag. Frågan är av stor betydelse framför allt för förläggningen av föräldrarnas arbetstid. Utredningsarbetet på detta område måste bedrivas mycket skyndsamt så att förslag om förkortad arbetstid för småbarnsföräldrar kan läggas fram senast nästa år. Vårdnadsbidraget skall främst ses som en ersättning för det arbete som man utför med vården av de egna barnen. Liksom andra arbetsinkomster bör det därför beskattas och ligga till grund för beräkning av sjukpenning och ATP-poäng. Vårdnadsbidrag skall utgå även i de fall när föräldrar förvärvsarbetar hela eller del av dagen och kan då ses som ett ekonomiskt tillskott för att bekosta en tillfredsställande barntillsyn. För att det skall finnas en valmöjlighet för alla föräldrar mellan att arbeta i hemmet på heltid och att förvärvsarbeta hela eller delar av dagen behövs insatser så att alla som efterfrågar samhällets barntillsyn skall kunna få sådan. Dagens långsamma utbyggnadstakt har flera orsaker. I första hand ligger förklaringen i den hårt ansträngda kommunalekonomiska situationen. Bristen på utbildad personal till barnstugorna har också haft en återhållande effekt. Om de mål för barntillsynens utbyggnad som satts upp av barnstugeutredningen skall kunna nås, måste man få en annan kostnadsfördelning än i dag mellan stat och kommun. Ökad valfrihet ställer också krav på insatser för att skapa sysselsättning åt alla. Om vi skall kunna nå fram till jämställdhet mellan män och kvinnor och få ett delat ansvar för barnen och hemmets skötsel, är det nödvändigt att män och kvinnor behandlas lika i arbetslivet. Vi vill med de förslag som vi har lagt fram slå fast föräldrarnas gemensamma ansvar för barnens vård, fostran och materiella behov. Vi vill genom förslagen ge möjlighet att komma ifrån den låsning i givna könsroller som fortfarande råder. Det delade ansvaret bör leda till att man fördelar uppgiften som föräldraskapet ger inte efter vad en man eller en kvinna av tradition skall åta sig utan efter vad som passar bäst för var och en som individ och efter vad som är bäst för familjen som helhet. Av debatten om jämställdhet mellan män och kvinnor får man ofta intrycket att här gäller det för kvinnorna att till varje pris erövra männens positioner. Detta är ju alldeles för ensidigt tänkt. I själva verket är det lika mycket en fråga om att släppa in männen på traditionella kvinnoområden. Herr talman! Låt oss i jämställdhetsdebatten och i samhällsarbetet i stort kämpa för att våra barn och ungdomar inte skall tvingas in i traditionella könsrollsfållor utan få utvecklas som individer - som varelse är varje människa unik.

Herr talman! Med anledning av fru Söders synpunkter på barnens och ungdomarnas situation vill jag passa på tillfället att uttala min uppskattning och mitt instämmande i många stycken. Det var åtskilligt i fru Söders anförande som låg utomordentligt väl i linje med vad som framförts från moderata samlingspartiet sedan år tillbaka. Vi har hävdat vådan av de sterila boendemiljöer som skapats och ställt kravet att med ändringar i skattelagstiftningen och andra åtgärder föräldrarnas möjligheter att på ett annat och bättre sätt ta hand om sina barn skall förbättras. Jag tycker att det bör finnas förutsättningar för moderata samlingspartiet och centerpartiet att på detta område komma fram till ståndpunkter som överensstämmer i hög grad. Så till ett annat område. Den osäkerhet som råder om den kommande konjunkturutvecklingen och osäkerheten inför vilka medel som skall tillgripas för att påverka utvecklingen har avspeglats i dagens debatt. De förhandlingar av något slags Hagamodell som alla numera talar om har medfört att olika partsintressen — såväl politiska som arbetsmarknadsanknutna — framträder med stor försiktighet. Med undantag av moderata samlingspartiet är det ingen som hittills spelat ut några kort av högre valör. Den politiska debatten har tvärtom fått en viss karaktär av lurpassande, vilket är att beklaga. Samhällsintresset borde rimligen medföra krav på att var och en kommer med sina förslag till hur de problem skall lösas som vi i stort sett är överens om kommer att uppstå. Inom moderata samlingspartiet har vi ansett det vara vår skyldighet att så konkret som möjligt lägga fram förslag till politiska åtgärder. Demokratins arbetsformer förpliktigar partier att i öppen debatt och offentliga handlingar redovisa sina alternativ. Det är fel om alternativen först presenteras i inofficiella slutna förhandlingar. Slutenheten är oftast en förutsättning för att uppnå kompromisser och har då sitt berättigande. Men brister det i fråga om öppenhet, så verkar detta på sikt helt enkelt demoraliserande på demokratin. Att inflationen i dag är vårt största samhällsproblem har redan tidigare påtalats. Likaså har man helt naturligt diskuterat skatternas inverkan på prisoch löneglidning. De höga lönekrav som rests från löntagarorganisationerna bekräftar dels att man vägt in vad de skattemässiga marginaleffekterna innebär i fråga om möjligheten att bibehålla och förbättra människornas konsumtionsutrymme, dels visar det också arbetstagarnas misstro till politikernas förmåga att stabilisera utvecklingen. Skatteutredningens förslag till skatteomläggning 1976 har av remissinstanserna tydligen mottagits ungefär på det sätt som vi reservanter i utredningen redan från början förutsåg. Modellen att finansiera sänkning av den direkta inkomstskatten med höjd beskattning på arbetskraft — en metod som vi i moderata samlingspartiet f. ö. inte kan acceptera — innebär att de förmåner och belastningar som skall avräknas mot varandra vid löneförhandlingar kortsiktigt skall vara till förmån för aktuella löntagargrupper. Då utredningen lagt ett förslag där sänkningen av skattesatserna slutar vid en taxerad inkomst på 25 000 kr., innebär detta att endast ca 5 96 av de heltidsanställda blir föremål för direkta marginalskatteändringar. Att sedan även människor med högre inkomster får tillgodoräkna sig minskningar i de nedre skikten av sina inkomster verkar givetvis dämpande. Men genom den skärpta progressiviteten och en sannolikt ganska hög inflationstakt kommer människor även i medelinkomstlägen 1976 att få uppleva skatteskärpning. komstlägena, var i sina huvuddrag, såväl till konstruktion som innehåll, i och för sig väl ägnat att underlätta löneförhandlingarna. När man nu eftersträvar ett tvåårigt avtal borde ju den politiska logiken bjuda att man för 1976 gör en skattejustering som harmonierar med åtgärderna för 1975. Jag har också till skatteutredningens betänkande lagt en reservation, som inom den givna ramen, 4 miljarder kr., just innebär sådana korrigeringar av marginalskatterna, att de skulle verka dämpande på lönekraven. Låt oss som exempel ta inkomstgruppen 45 000-55 000 kr. Den är ganska intressant därför att man beräknar att LO:s medellön 1976 kommer att ligga vid 45 000 kr. Det torde röra sig om ca 800 000 inkomsttagare totalt. I den gruppen hade man 1974 en genomsnittlig marginalskatt på 63 26. 1975 har marginalskatten sänkts till 56 96, men den kommer enligt skatteutredningens förslag att 1976 stiga till 61 96. När man på detta sätt åker bergoch dalbana med marginalskatterna — jag vill betona att marginalskattebegreppet är någonting som de flesta i dag känner och tillämpar vid sina privata kalkyler — så förstår var och en att det icke är lätt att driva samordnade avtalsrörelser. Det förslag som framkastats i debatten om att höja den maximala sänkningen av den statliga inkomstskatten från 1 200 till 1 550 kr. kan visserligen ge en något större förbättring av inkomsten efter skatt för inkomsttagare i mellanlägen. Men inte heller ett sådant förslag angriper marginalskatteproblemet. Det vore förvånande om löntagarorganisationerna verkligen ordinerade utskrivandet av en sådan Döbelns medicin för 1976. Vad man eventuellt kan vinna just för det året kommer man att få stort besvär att korrigera 1977. Hela skattedebatten har i vårt land på något sätt under det senaste året blivit ytlig och sprungit runt de verkliga problemen. Jag har tidigare här i kammaren påtalat den felaktiga föreställningen att 1975 års skatteomläggning skulle ha varit frukten av den s.k. Hagauppgörelsen. I fråga om den statliga inkomstskatten var det ju i stället resultatet av en i princip enhällig skatteutredning. Just nu tycks man mest diskutera 1 200-kronorsalternativet kontra 1 550-kronorsalternativet, men jag vill betona att det enda reellt presenterade alternativet för 1976 vid sidan av majoritetsförslaget finns presenterat i den moderata reservationen till skatteutredningens senaste betänkande. Det allvarliga är emellertid att provisorier av sådan karaktär som de som nu diskuteras försvårar en definitiv lösning av skattefrågorna. Vi måste så snabbt som möjligt få fram ett tidsenligt skattesystem, som är enkelt ur kontrollsynpunkt och som uppfattas som rättfärdigt av de enskilda skattebetalarna. En fortsättning av metoden att avlösa direkt inkomstskatt med arbetsgivaravgifter innebär att vi mer eller mindre binder oss för ett system där löntagarnas skatt icke längre uttas individuellt. Jag förstår att det i och för sig kan vara en dröm för en inkomsthungrig finansminister. I fråga om den direkta beskattningen finns det en faktisk övre gräns för skatteuttaget av inkomsten. Teoretiskt kan man säga att den ligger vid 100 96 av inkomsten. En definitiv övergång till arbetsgivaravgifter skulle innebära att den gränsen suddades bort, och man skulle teoretiskt kunna beskatta inkomsterna med 100, 110 eller 120 96. Var och en inser att detta är en utveckling som man inte kan tolerera. Jag tror att det skulle vara en mycket vådlig väg om man vill komma bort från det existerande skattemissnöjet. Varje anonymisering av skattebelastningen innebär att maktbalansen mellan statsmakten och individen/skattebetalaren förskjutes till statsmaktens fördel. Den enskilde får allt mindre möjlighet att kontrollera sin egentliga skattebelastning. Jag hävdar därför att den individuella statliga inkomstbeskattningen bör bibehållas som princip också i framtiden. Även den indirekta skatten bör bli föremål för översyn. Detta ingår i skatteutredningens huvuddirektiv — om nu utredningen verkligen får tid och arbetsro att ägna sig åt sina långsiktiga uppgifter. I partimotion till årets riksdag har från moderata samlingspartiet krävts en utredning av möjligheterna att avlösa nuvarande livsmedelssubventioner med en sänkning eller borttagande av mervärdeskatten på livsmedel. Vi har lagt fram detta förslag icke så mycket ur skattesynpunkt utan fastmera ur jordbrukspolitisk synpunkt, eftersom vi finner det otillfredsställande att etablera ett nytt system för prispolitiken utan att riksdagen haft egentligt tillfälle till prövning. F.n. belastas livsmedel liksom alla andra varor med en mervärdeskatt på 17,65 96. Nuvarande livsmedelssubventioner innebär en sänkning av konsumenternas livsmedelskostnader med ca 8 26. Man kan alltså något förenklat säga, att vi återbetalar halva mervärdeskatten på livsmedel till konsumenterna. Vi finner detta orationellt och på sikt innebärande en risk för icke önskvärd politisk styrning av jordbruksnäringen, och därför anser vi det angeläget att den sittande skatteutredningen tillsammans med 1972 års jordbruksutredning får tillfälle att utreda förutsättningar för en avlösning av delar av nuvarande livsmedelssubventioner, med mjölken undantagen, mot ändringar i mervärdebeskattningen. Det innebär icke, som det framställts i några pressorgan, att moderata samlingspartiet ansluter sig till vänsterpartiet kommunisternas ståndpunkt, vilken ju i den här frågan är något helt annat. Eftersom jag nu kom in på jordbruket vill jag inte underlåta att påtala hur angeläget det är att jordbruksutredningen så snabbt som möjligt får möjlighet att lägga fram förslag till realistiska och tidsmässiga riktlinjer för den svenska jordbrukspolitiken för framtiden. Det är angeläget, därför att formellt gäller fortfarande 1967 års riktlinjer, vilka byggde på en syn på livsmedelsproblemen som i dag inte ens dess dåvarande förespråkare vill stå för. Vid Nordiska rådets kommande rådsmöte i Reykjavik kommer man bl.a. att behandla medlemsförslag om de nordiska ländernas möjligheter att utnyttja sina jordbruksresurser — och då också med hänsyn till världens livsmedelsproblem. Stor enighet kan förväntas, och man kommer då sannolikt att rekommendera en översyn av förutsättningarna för samordnade nordiska insatser på livsmedelsområdet. För att ge underlag för ett meningsfullt nordiskt arbete inom jordbruksområdet är det också önskvärt, för att inte säga nödvändigt, att 1972 års jordbruksutredning så snabbt som möjligt kan lägga fram ett betänkande.

Herr talman! I sitt avslutningstal till 1969 års socialdemokratiska partikongress anlade den då nyvalde partiordföranden Olof Palme några långsiktiga perspektiv på det årtionde som då stod omedelbart framför oss, 1970-talet. I en realistisk bedömning sades detta årtionde kunna bli den möjliga förintelsens, våldets, svältens och förstörelsens decennium. Men 1970-talet förutsades också vara de möjliga vändpunkternas decennium. För vårt eget lands del uttryckte Olof Palme, mot bakgrunden av vad som sades vara en oundviklig process av alltmer ökande internationalisering, en förhoppning att detta skulle innebära en positiv möjlighet till fördjupad inlevelse i andra människors villkor och till aktivt arbete för fred och samförstånd mellan folken. Herr talman! Vid en återblick på det just gångna året 1974, visserligen i ett kort historiskt perspektiv, framstår det med största sannolikhet som en vattendelare i vår världshistoria. En grupp stater i en ny ekonomiskpolitisk maktposition visade under detta år för första gången sin enhälliga vilja att utnyttja sin maktposition för att genomdriva förändringar i världsekonomins struktur. Och det som kommer att sättas på prov under det just påbörjade viktiga året 1975 är just den rika världens förmåga till inlevelse i de fattiga folkens villkor liksom deras förmåga att mobilisera den politiska viljan att omsätta inlevelsens lärdomar i praktisk gärning — i tillräckligt långtgående praktisk gärning. Vad kommer att hända under detta år? Vad kommer det Sverige att göra, som i mångas mening och i motsats till så många av västvärldens industristater har gått relativt skadeslöst ut ur år 1974? För många ter sig naturligtvis det lilla Sveriges bidrag som så kvantitativt obetydliga i det totala sammanhanget, att de reduceras till symboler. Min erfarenhet säger mig emellertid, att sådana symboler kan genom initiativ i det rätta ögonblicket bli politiska realiteter. Så låt oss då se var vårt ökande beroende av omvärlden kan göra oss till en givande part, inte en tagande. Sedan jag talade vid höstriksdagens allmänpolitiska debatt i november har FN:s generalförsamling avslutat en rekordlång nedrustningsdebatt med att anta ett rekordartat antal resolutioner, 22 stycken, varav hälften rörande kärnvapenfrågan.

Men det är viktigt att hålla i minnet, att dessa resolutioner ger nedrustningsorganen mandat att fortsätta sitt arbete under år 1975. Och här är två omständigheter värda att hålla i minnet i fråga om det trängande behovet att äntligen igen nå något konkret nedrustnings resultat på kärnvapenområdet. För det första: oavsett händelseutvecklingen under 1970-talets första hälft är det sedan 1970 förutbestämt att år 1975 en konferens skall anordnas för att granska hur det s.k. ickespridningsavtalet på kärnvapenområdet har fungerat under sina fem första år. För det andra: händelser har inträffat som ser ut att göra denna granskningskonferens till en viktigare tilldragelse än vad man från början kunde förmoda. Eftersom det sista mötet med förberedande kommittén för konferensen började för två dagar sedan i Genéve, skall jag nu icke vidare kommentera den annat än i ett avseende som jag återkommer till i samband med energiproblematiken. Låt mig nu endast säga två ting ytterligare på nedrustningsområdet. Först: generalförsamlingen lämnade vittomfattande uppdrag till nedrustningskonferensen i Genéve i fråga om totalt förbud mot kärnvapenprov och om fredliga kärnexplosioner, i fråga om förbud mot kemiska vapen och i fråga om det besvärliga miljökrigsärendet. År 1975 blir i varje fall icke ett arbetslöshetens år för Genéves nedrustningsförhandlare. Men har det utsikter att bli ett mer framgångsrikt år än det närmast föregående? Här kommer jag till min andra punkt. Under mitt första år som Sveriges nedrustningsrepresentant i Genéve och i FN :s generalförsamling har jag fått en allt klarare känsla av vilken respekterad ställning som Sverige, främst genom min företrädares insatser, har förskaffat sig på detta område. Detta ger oss ett mycket stort ansvar. Vi måste satsa oss i detta arbete, och vi är föresatta att satsa oss i detta arbete med viljan att ge vårt bidrag till varje minsta framsteg. Inte minst ser jag alltmer behovet att i detta arbete inte uppträda isolerat svenskt utan upprätthålla ständiga och aktiva kontakter med en grupp med oss likatänkande stater. Detta gäller i det aktuella läget, herr talman, kanske framför allt det stora och växande problem på energiområdet vars anknytning till nedrustningsarbetet och strävandena för fred och säkerhet framstår allt klarare. Kammaren har redan tidigare hört mig redovisa min syn på den allvarliga och allt svårare situation som en över stora delar av världen expanderande kärnenergis exponentiellt tillväxande sidoeffekter ställer mänskligheten inför, och detta i en ganska nära framtid. Till dessa sidoeffekter räknas, som nu är allmänt bekant, omhändertagandet av det högaktiva avfallet och formerna för handhavande av det klyvbara material, framför allt plutoniet, som uppkommer under kärnbränslecykeln. Det fanns under förra höstens generalförsamling inga förutsättningar att med utsikt till framgång följa upp det initiativ som vi i dessa avseenden tog vid nedrustningskonferensen förra sommaren. Vi var helt enkelt tidigare ute än de flesta andra stater. Men genom att församlingen i en med stor och betryggande majoritet antagen resolution angav riktlinjerna för den fortsatta behandlingen av problemet med de fredliga kärnexplosionerna har de svenska representanterna vid nedrustningskonferensen, vid granskningskonferensen och vid IAEA möjlighet att i det sammanhanget — och vid fortsatta direkta kontakter med andra intresserade stater — driva detta initiativ vidare mot alltmer ökad internationell förståelse. Personligen tror jag att vetenskapligt-tekniska lösningar på kärnenergins säkerhetsproblem skall bli funna. Men jag anser att möjligheten att på det internationella planet klara de problemen kommer att vara beroende av andra faktorer. Jag vill med instämmande referera ett uttalande av en känd amerikansk kärnfysiker, Alvin Weinberg. I en ofta citerad artikel i tidskriften Science ställde han frågan om de mänskliga, politiska och sociala institutionerna skulle visa sig tillräckliga för att handskas med kärnenergins många problem. Vi kärnfysiker, säger han, har slutit ett Faustkontrakt med samhället. Vi erbjuder, när bridreaktorn är en verklighet, en outtömlig energikälla. Men det pris vi begär är att våra sociala institutioner skall besitta både en varaktighet och en förmåga till ständig vakthållning som vi hittills har varit helt främmande för. Och detta pris, herr talman, som Weinberg talar om skall inte bara betalas av Förenta staterna, vilket troligen kommer att visa sig svårt nog, utan av alla de övriga, politiskt och socialt mer eller mindre stabila stater som nu planerar kärnenergiprogram. Weinberg slutar med att fråga: Är mänskligheten beredd att betala priset, i form av ett oavlåtligt, järnhårt fungerande, aldrig slappnande, aldrig felande övervakningssystem mot olyckshändelser, stölder, sabotage och terroristhandlingar, riktade mot de särskilt utsatta faserna i kärnbränslecykeln? Enligt min mening är svaret på den frågan helt beroende av om vi lyckas skapa en internationell regim, stark nog att stå emot politiskt tryck, effektiv nog att så nära 100 96 som möjligt garantera säkerhet mot alla olika slag av hot och faror som kärnbränslecykeln kan utsättas för. Detta är icke, herr talman, en teknisk, utan en politisk och social fråga, vilket många framsynta vetenskapsmän är medvetna om. Det är därför desto mer egendomligt att samme Weinberg, som har varit med om att starta debatten härom, befinner sig bland de 32 undertecknarna av ett mycket publicerat upprop till förmån för kärnenergiexpansionen där icke ett ord sägs om de nästan otroliga krav som detta kommer att ställa på permanensen och hållfastheten i de samhälleliga institutionerna. Om jag understryker att uppropet snabbt har tagits om hand av och spritts av den amerikanska kärnenergiindustrin, som i dagarna i det närmaste fördubblat sin budget för regeringsoch kongresspåverkande aktiviteter, betyder detta icke att en skugga faller över oförvitligheten hos de 32 undertecknarna. Men det betyder att forskare och tekniker som uttalar sig med tyngden av sin speciella sakkunskap på kontroversiella områden, för att påverka opinionen och beslutsfattandet, måste vara medvetna om gränserna för sin egen kompetens. Det är icke kärnfysiker som skall tala om för oss att kärnenergins olösta säkerhetsproblem kan lösas, för de problemen ligger inte på det tekniska planet. Det är på statsvetarna, sociologerna och, i sista och avgörande hand, politikerna som detta ankommer, och vi måste ta vårt eget ansvar. Herr talman! Jag skall inte tynga debatten med nya utläggningar kring våra möjligheter att med svenska insatser bidra till lösningen av massfattigdomens skakande problem. Endast några få ord för att efterlysa ett konkret svenskt intresse för den FN:s särskilda fond för bistånd åt de av oljekrisen hårdast drabbade länderna till vilken så många förhoppningar knutits. I denna kammare uttalades i debatten den 31 maj 1974, tvärsöver partigränserna, en klar viljeinriktning och ett krav på aktivt svenskt agerande och tidiga svenska bidrag när fonden väl kommit till. Nu finns fonden där med stadgar och en styrelse, i vilken Sverige har accepterat inval. Vädjanden om snara bidrag har sänts ut. Om Sverige nu ingenting gör i tron att fonden ändå ingenting kan uträtta, står detta i motsättning till riksdagens uttalade vilja om ett aktivt och tidigt svenskt agerande. Och vi gör oss i själva verket i vårt biståndsarbete beroende av Förenta staterna, som från början sagt sig icke komma att lämna bidrag till fonden och som i konsekvens med detta heller inte har accepterat medlemskap i dess styrelse. Jag hoppas fortfarande på ett regeringsinitiativ denna vår. Herr talman! Kammaren är väl förtrogen med det krav på en ny ekonomisk världsordning som u-länderna nu ställer i-länderna inför. Bakgrunden känner vi: Med nuvarande politiska och ekonomiska maktförhållanden kan världen icke anständigt försörja ens sin nuvarande befolkning, så mycket mindre en om 35 år fördubblad befolkning. Och på flera håll i världen arbetar f. n. människor eller grupper av människor på att få fram riktlinjer för ett genomtänkt nytt ekonomiskt system, i vilket i-länderna måste basera sina relationer till den fattiga världen på ett nytt tänkande, utforma en sammanhållen och konsekvent politik på grundval av ett sådant nytt tänkande och planera för följderna av denna politik i sina egna länder. Redan om drygt ett halvår ställs iländerna vid FN-församlingens sjunde extrasession inför uppgiften att visa större inlevelse och förståelse för vad som väntar under kommande år i detta avseende än vad de sannerligen har visat tidigare. Det är mycket glädjande att Sverige nu sätter i gång aktiva förberedelser för denna internationella tilldragelse, inför ett årtionde fram till 1985 som kan visa sig avgörande. Herr talman! Många människor känner i dag djup osäkerhet och djup oro inför världen och framtiden. Problemen ser ut att torna upp sig och bli alltmer sammanvävda, komplicerade och svårbemästrade. Allt oftare ifrågasätts överlevandet; tvivlet på detta ligger implicit i den ofta citerade Heilbronerska frågan: Finns det hopp för människan? Å andra sidan finns de som utifrån sina utgångspunkter ser obetvingligt ljust på framtiden. Några olösliga problem finns inte för mänskligheten. Lösningar kommer att finnas, genom ny teknik, genom prismekanismer och substitut. Denna senare grupp människor klistrar gärna etiketten domedagstänkare och domedagsprofeter på sina pessimistiska åsiktsmotståndare. Herr talman! Jag har ofta stått undrande, i många fall klart negativ, till den förkunnelse som ekonomer och naturvetenskapare av den så att säga optimistiska skolan för till torgs, t.ex. i temanumret Ingen domedag, nr 8 av Nationalekonomiska föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt. Det är inte så att jag i hopplös förtvivlan ger upp inför problemens olösbarhet. Tvärtom vill jag med djupt känt instämmande citera den amerikanske publicisten Norman Cousins i ett specialnummer i december 1974 av tidskriften Saturday Review med temat Att återställa förtroendet: ”Den svåraste följden av förtvivlan är dess självuppfyllelse. Människor som fruktar det värsta ser ut att inbjuda det. Nedböjda huvuden kan inte spana runt horisonten efter nya möjligheter. En energisamling kan aldrig uppstå ur en känsla av nederlag.

Herr talman! Vad som krävs av politiska beslutsfattare i vår tid — och vi i denna kammare tillhör dem — är en vilja att se djupt, långt och realistiskt in i vår tids problem, en vilja att gå till politisk handling för att klara upp dem. Då kan fortfarande 1970-talet bli ett vändpunkternas årtionde.